Fru talman! Johan Löfstrand har frågat finansminister Anders Borg om han vidhåller sin bedömning av livskraften i svenskt jordbruk, och varför finansministern valde att inte kompensera fullt ut för bortfallet i landsbygdsprogrammet. Monica Green har frågat finansministern mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter han har kunnat ge en så negativ beskrivning av de areella näringarnas framtid, inte minst när han borde veta deras stora betydelse i flera län och kommuner. Green har även frågat vad finansministern annars har att erbjuda, utöver skattesänkningar, för Skaraborgs län i fråga om jobb och utveckling. Bo Bernhardsson har frågat finansministern om han vidhåller sin bedömning av livskraften i svenskt jordbruk, vilka åtgärder han ämnar vidta för att förhindra att lantbruk och livsmedelsindustri slås ut samt om finansministern ser några försörjningspolitiska risker med att svenskt lantbruk slås ut. Pyry Niemi har frågat mig om när jag och regeringen förväntar oss att det svenska produktionsjordbruket upphör som industri. Han har därtill frågat om när den svenska matförädlingsindustrin, baserad i huvudsak på importerade produkter - eftersom produktionsjordbruken inte förväntas överleva - och lokalt producerade eller närproducerade produkter kommer att exporteras till ett värde av 100 miljarder kronor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Jag svarar på interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig inleda med att betona att såväl jag som regeringen ser det svenska jordbruket som en viktig näring som bidrar till jobb och tillväxt i hela vårt land. Inom svenskt jordbruk finns i dag nära 180 000 sysselsatta på hel eller deltid. Livsmedelsindustrin är den fjärde största näringsgrenen inom tillverkningsindustrin, till exempel fyra gånger så stor som läkemedelsindustrin och tre gånger så stor som kemiindustrin. I många landsbygdskommuner är jordbruk och livsmedel den viktigaste näringsgrenen. Regeringen ser därför med oro på utvecklingen i vissa delar av jordbrukets primärproduktion och prioriterar därför arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft. Regeringen har, bland annat i budgetpropositionen för 2014, tydliggjort varför detta arbete är viktigt. Där beskriver vi bland annat att de gröna näringarna fungerar som en motor i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och att en minskande jordbrukssektor inte bara innebär färre jobb på den svenska landsbygden utan också ett mindre öppet odlingslandskap med färre betade ängs och hagmarker och därmed en förlust av biologisk mångfald och natur och kulturmiljöer. Eftersom regeringen prioriterar jordbrukets livskraft har en utredning om jordbrukets konkurrenskraft tillsatts. Utredningen ska ta fram förslag till strategi och åtgärder för en framtida livskraftig jordbruks och trädgårdsproduktion i Sverige. Jag förväntar mig att utredningen kommer att ge en robust grund till både det offentligas och näringens analys av livskraften i svenskt jordbruk, och därtill föreslå verkningsfulla åtgärder för att stärka den. Regeringen har dessutom redan genomfört en rad konkreta åtgärder för att förbättra villkoren för landsbygdens företag. Några åtgärder som kan nämnas är generellt sänkta egenavgifter, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt restaurangmoms, sänkta köttkontrollavgifter, borttagen avgift för djurskyddskontroll, slopad handelsgödselskatt och ett intensifierat arbete med regelförenkling. Visionen Sverige - det nya matlandet samlar därtill viktiga åtgärder och är en strategi för att öka intresset för svensk mat för att långsiktigt öka efterfrågan, lönsamheten och därmed produktionen. Det är jordbrukets primärproduktion som är ryggraden i visionen Matlandet. Utan en lönsam och konkurrenskraftig primärproduktion kan inte visionens mål förverkligas. Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg, inte bara för att stärka jordbrukets konkurrenskraft utan också för att stödja jordbrukets miljöinsatser och betala för de kollektiva nyttigheter som ett aktivt jordbruk bidrar till. Landsbygdsprogrammet bidrar också till att stärka landsbygdens utveckling även utanför jordbrukssektorn. Varje skattekrona ska användas på ett sådant sätt att nyttan blir så stor som möjligt. I det förslag till nytt landsbygdsprogram som regeringen kommer att besluta om under våren kommer jobb, miljö och en modern landsbygd att stå i fokus. Ambitionen är att stimulera företagande och hållbar utveckling i jordbruket och på landsbygden utan att krångla till det i onödan. Landsbygdsprogrammet bör också ses som en del i en helhet där även gårdsstödet spelar en viktig roll. I de förslag till nytt gårdsstöd som för närvarande remitteras föreslår jag bland annat att ett särskilt djurbidrag till nötkreatur införs, att stöden blir mer rättvist fördelade inom landet och att unga premieras. Sammantaget kommer jordbrukspolitiken efter 2015 att på ett bättre sätt gynna aktiva lantbrukare, inte minst inom nya och växande företag. Så till frågan om export. Regeringen arbetar för att exporten av livsmedel ska fördubblas senast år 2020 och därmed passera 100-miljardersvallen. För att nå målet har regeringen genom visionen Sverige - det nya matlandet satsat särskilda medel på Sveriges export och investeringsråd Business Sweden och dess livsmedelsprogram Food from Sweden. En annan del av satsningen inom Matlandet är Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets arbete med att undanröja handelshinder i tredje land. Tack vare förstärkningar och myndigheters insatser har fler marknader i tredje land öppnats. Vi kan också se en kraftig ökning av antalet aktiviteter och deltagande livsmedelsföretag i programmet Food from Sweden. Enligt min bedömning har regeringens satsningar gett resultat. Livsmedelsexporten fortsätter att öka stadigt, förra året med ca 9 procent. Detta samtidigt som vi är inne i en lågkonjunktur och den totala varuexporten har minskat ganska kraftigt - minus 7 procent under 2013. Enligt min bedömning är fördubblingsmålet ambitiöst, men definitivt inom räckhåll. Då Monica Green, som framställt en av interpellationerna, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Carina Ohlsson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Jag förstår att det inte kan vara enkelt för landsbygdsministern att svara på interpellationen. Det hade nog varit mer lämpligt om finansministern hade förklarat sig här i kammaren. Det var till honom som jag ställde interpellationen. Jag tror att landsbygdsministern innerst inne är minst lika irriterad som jag över det uttalande som härleder till den interpellation som jag har framställt. Det är dock problematiskt att det i grund och botten är Centern och Centerns partiledning som inte har lyckats hålla emot den moderata politiken. Jag är ganska säker på att finansministern uttryckte sig precis så som han själv kände vid tillfället. Vi socialdemokrater anser att näringen är viktig. Vi anser att landsbygden är viktig, och det är viktigt att det finns framtidstro inom de gröna näringarna. Då är ett uttalande som detta från finansministern oerhört olyckligt. Vi tror att det går att skapa många nya arbetstillfällen och positiva mervärden såsom högkvalitativ mat, öppna landskap, en biologisk mångfald och mycket annat. Men för att klara detta måste vi satsa. Vi socialdemokrater satsar till exempel 371 miljoner mer än regeringen kring det nya landsbygdsprogrammet. På en av dessa punkter har landsbygdsministern misslyckats i de interna förhandlingarna med regeringen, och det blev väldigt lite pengar. Ytterligare kan konstateras att det behöver göras mer. Vi måste se till att förbättra reglerna kring ursprungsmärkning, vi måste bli tydligare när det gäller upphandling av mat och vi måste se till att få i gång en diskussion kring svenska livsmedel och fördelen med dessa. Vidare, fru talman, säger ministern i sitt svar att regeringen nu har tillsatt en konkurrenskraftsutredning och att den kommer att komma med massor av lösningar. Det är sant - det finns en del spännande direktiv till utredningen. Men den är ju totalt vingklippt. Man har nämligen undantagit alla skatter. Då är min fundering: Tror ministern verkligen att analysen kommer att kunna bli så grundläggande och att förslagen kommer att bli så tydliga när man inte får analysera en av de viktigaste delarna om man ska kunna diskutera konkurrensvillkoren inom en viss sektor? Jag tror att det finns en del kvar att göra innan vi är där. Socialdemokraterna är ett stort parti, med förhoppningsvis ett stort inflytande efter en valvinst i höst. Vi har sagt, och vi lovar, att vi vill implementera en livsmedelsstrategi som är värd namnet, där näringarnas villkor ska belysas och vi ser till att skapa långsiktiga spelregler. Detta är viktigt för att vi ska ha en levande landsbygd. Vidare lyfter ministern fram att det är viktigt att vi pratar lönsamhet och skapar bra villkor. Och visst finns det ett antal förslag som regeringen har lagt fram som är bra. Men statistiken talar sitt tydliga språk: Regeringens jobbmisslyckande på landsbygden är ett faktum. 15 000 arbetstillfällen har försvunnit under den borgerliga regeringstiden, och nu är det bara ännu mer osäkerhet som återstår. Vi står inför ett borttagande av de miljöersättningar som har delats ut. Under 2014 och 2015 kommer det att bli problematiskt, och många lantbrukare vet inte vad som gäller. Vidare kommer det kraftigt minskade landsbygdsstödet att få effekt på lantbruket. Vi har jättestora problem. Min fråga till landsbygdsministern är då: Hur tror ministern att de gröna näringarna på landsbygden kommer att klara sig och utvecklas i ytterligare fyra år med en finansminister från Moderaterna som inte tror på jordbrukssektorn?

Fru talman! Jag får säga att jag blev inte bara förvånad utan också chockad när jag fick läsa Land Lantbruk och på första sidan kunde se finansministern, som säger: "Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri." Det är kanske ett lite konstigt ordval - "svenskt jordbruk som industri". Men när man läser intervjun förstår man lite mer vad finansministern menar. Landsbygdsministern får naturligtvis säga det själv, men jag kan tänka mig att det var ett chockbesked även för honom när han såg första sidan i denna tidning. Jag hoppas att det är en hårdvinkling och att det verkligen inte betyder det som det står med stora svarta bokstäver. Det kanske hörs från vilken del av landet jag kommer, nämligen Skaraborg, och det är en av de regioner i Sverige som är mest beroende av industri, både tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. Nu kan vi alltså läsa detta, och förra året var det statsministern som dömde ut svensk tillverkningsindustri och uppgav att den i princip är borta. Det är den som vi till stor del försörjer oss på i Skaraborg. Vi i Västra Götalands län betraktar det som Sveriges mest betydande region - vi får väl höra vad ledamöterna från Skåne säger - för de areella näringarna. Det var ett par år sedan jag fick siffrorna, men dessa näringar omsätter 8 miljarder kronor i länet. Mer än hälften, 4,2 miljarder, omsätts i Skaraborg, den del som jag kommer ifrån. Det utgör ca 17 000 arbetstillfällen i Skaraborg. I min grannkommun Götene är det över 40 procent som direkt arbetar inom de gröna näringarna. Om man kopplar på den lokala servicen är det ca 60 procent. När man öppnar tidningen får man då läsa att en stor del av den näring som man är verksam i och har sin utkomst från, där man har hela sitt liv, är död om ett tag. Där beskrivs också att det ska vara lokalproducerat och småskaligt, och finansministern tar exempel från sitt jaktlag och det kött de säljer. Men då kan jag tala om att det inte kommer att räcka till skolor och äldreomsorg. Jag vet inte hur mycket finansministern ska jaga, men man kanske tänker sig att en del ska importeras. I Götene kommun finns stora företag som Arla och Familjen Dafgård, som har en oerhört stor produktion. Bara Familjen Dafgård har 1 000 anställda och producerar mat till både skolor och äldreomsorg och så vidare. Jag förstår inte hur finansministern tänker. Det kanske inte heller Eskil Erlandsson kan tala om. Men det man skulle behöva ha ett tydligt svar på är: Står regeringen för den här politiken? Är det den här utvecklingen som man har analyserat och som man ser? I så fall borde det verkligen vara en stor debatt om det, om detta är regeringens uttalande. Eller är det enbart finansministern som anser detta? Har ni gjort några utredningar som vi i oppositionen inte har fått se? Det skulle jag väldigt gärna vilja ha svar på.

Fru talman! Också jag ska, som seden bjuder, tacka landsbygdsministern för svaret, även om frågan ställdes till Anders Borg. Sådant är nu livet. Utgångspunkten för diskussionen är uttalandet, som vi har hört några gånger, om att svenskt jordbruk inte överlever som industri. Tidningen Land, som har nämnts här, har de senaste veckorna berört detta i ett antal artiklar. Rubriken på en av förstasidorna var: Hur tidigt börjar första april i år? Detta var med anledning av Anders Borgs uttalande. Det är klart att jag som riksdagsledamot med mina rötter i Skåne blir rätt orolig. Om Skaraborg är ett av de viktiga jordbruks och livsmedelsdistrikten är naturligtvis Skåne ett av de andra. I Skåne är det vi kan kalla den industriella, storskaliga jordbruksproduktionen väldigt viktig, precis som livsmedelsindustrin. Vi har skäl att bli lite oroade över den här typen av uttalanden. Som vi ser det måste jordbruket och livsmedelsindustrin ha en framtid. Om det finns problem på marknaden är det vår uppgift som politiker att försöka lösa de problemen och se till att det finns en framtid. Nu är lantbruk och livsmedel inte bara en marknad utan också öppna landskap och kultur. Intervjun med Anders Borg visar att han har insett det, för han bekräftar i en mer idyllisk intervju i tidningen Land att vi har ett bättre liv på landet. Han har ju sett detta samband med jordbruksproduktion. Men det förutsätter att det finns en verksamhet som faktiskt kan bära upp kulturen och hålla landskapet öppet. Anders Borg tror uppenbarligen inte på skånskt produktionsjordbruk, skånskt industriellt jordbruk, men han tror på det småskaliga. Jag kan berätta som ett personligt bidrag att jag är född och uppväxt på ett småskaligt jordbruk på 50 och 60-talet - ett jordbruk med två kor, några grisar, några höns och tio tunnland jord. Sedan dess har en enorm strukturomvandling pågått. Jag har sett stora delar av den och upplevt när man inte längre kunde handmjölka korna eftersom man var tvingad att göra sådana investeringar att det inte gick. Men faktum är att detta är förutsättning för det svenska välståndet. Den strukturomvandling som har skett i jordbrukssektorn är en av förutsättningarna för den välståndsutveckling som vi har sett. Tror man då - vilket jag förstår att Anders Borg gör - att man liksom kan gå tillbaka till det småskaliga, då tror jag att man är ganska naiv. Det kan säkert finnas ett småskaligt jordbruk som är ekologiskt och miljövänligt och så vidare - absolut. Men att det bara ska bli småskaligt och icke industriellt är inte rimligt att anta. Jag tror inte på det. I den idylliska intervjun i Land där han sitter och klappar sina hundar - Anders Borg, inte landsbygdsministern - säger han också att han gillar pannkakor. Vi kan konstatera att ibland blir det pannkaka av alltihop. Anders Borg gillar pannkakor, och han lever uppenbarligen i föreställningen att inte bara han utan alla som gillar pannkakor i framtiden ska kunna importera och att den globala marknaden ska fungera så att det alltid går att importera de ägg, det mjöl och de andra ingredienser som behövs till pannkakorna. Jag är inte lika övertygad om det, och det ska jag återkomma till i nästa inlägg. Det var därför jag ställde frågan om den försörjningspolitiska aspekten på uttalandet att man tror att jordbruket inte har någon framtid.

Fru talman! Jag vill tacka landsbygdsministern för svaren. Eller ska jag citera finansministern? Jag vill tacka vår "statsminister på landsbygden" för svaren, för så står det i den idylliska intervjun och artikeln i tidningen Land. Den svenska exportökningen inom livsmedelssektorn beror främst på att exportvärdet för den största produktgruppen fisk, som till största delen utgörs av vidareexport av norsk lax, ökade med 5 procent. En av mina frågor var hur vi skulle hantera den fortsatt ökade svenska livsmedelsexporten. Man kan också se att det tillkommer en stor ökning av tobak och tobaksvaror, som konstigt nog fortfarande klassas som denna kategori av produkter. För att höja feststämningen ökar även exporten av vodka och spannmål till denna. På något sätt blir det som ett bättre julbord eller möjligen ett midsommarfirande: tobak och brännvin och lite lax. Det enda som saknas är att sillexporten ökar - då blir det ett riktigt traditionellt förankrat exportbidrag till den svenska ekonomin. Vi importerar fisk och blötdjur för ca 24,5 miljarder kronor och exporterar för ca 19,6 miljarder kronor. Huvuddelen av den importen och exporten handlar om att norsk lax mellanlandar i Sverige och exporteras vidare. Slår vi samman den totala exporten blir slutsumman ca 58 miljarder kronor, precis som landsbygdsministern anför i sitt svar. Tar vi bort siffrorna för fiskexporten, som huvudsakligen bygger på att Sverige är ett transitland för norsk lax, hamnar den totala exporten på ca 38-39 miljarder kronor. Då har jag inte räknat in de produkter som importeras från andra EU-länder eller övrig global import som sedermera förädlas inom den svenska livsmedelsindustrin och exporteras utomlands. Med detta i åtanke blir ekvationen kanske lite annorlunda. Vi har trots allt en livsmedelsimport på 102 miljarder kronor. I princip importerar vi dubbelt så mycket livsmedel som vi exporterar. I år är det 2014. För att regeringens och landsbygdsministerns paradprogram Matlandet Sverige ska uppfylla ett av sina mest ambitiösa mål fram till 2020 behöver således den svenska exporten med svenskproducerade råvaror öka med ca 50-60 miljarder kronor. Om vi ska vara lite tekniska och fundera matematiskt skulle det kanske betyda en produktionsökning på ungefär 10 miljarder kronor per år inom den svenska primär och livsmedelsproduktionen. Om man läser regeringens handlingsplan ser man att det finns ett mål för antalet livsmedelsföretag, som ska öka med 20 procent fram till 2020, samt att livsmedelsexporten precis som jag sade ska fördubblas till 100 miljarder kronor. "Sverige det nya matlandet börjar hos råvaruproducenterna", säger landsbygdsministern. "Utan råvaror är vi inget matland. Vi behöver ett starkt och konkurrenskraftigt jordbruk som producerar livsmedel av god kvalitet. Produktionen av livsmedel ska öka, liksom lönsamheten." Men hur ser då statistiken ut för de senaste åren avseende anställningar inom primärproduktionen? Jo, 15 000 jobb har försvunnit från landsbygden under Matlandet Sverige-eran. Frågan är ytterst relevant: Eskil Erlandsson, hur i hela friden ska du som landsbygdsminister med Matlandet Sverige som flaggskepp uppnå dessa produktionsmål och anställningsnivåer samtidigt som ni har en historiskt djup spricka i regeringen, med en finansminister som gett upp tron på det svenska produktionsjordbruket? Det måste vara besvärande för landsbygdsministern att en röst på Centern i själva verket är lika mycket värd som den tyska marken under mellankrigsdepressionen. Är det detta som är närodlat - att lägga sig nära Moderaternas landsbygdsfientliga politik och lova någonting annat? Jag är djupt bekymrad, landsbygdsministern. Ni har en regering som styrs fullständigt av Moderaterna, och Centern har dess värre tappat sin själ i det här. Välkomna tillbaka till den politiska debatten, men vad tycker ni?

Fru talman! Sverige har världens mest miljö och djuromsorgsvänliga jordbruk. Kor och grisar har det bättre här än på andra håll i världen, och användningen av mineralgödsel sker så resurshushållande som möjligt. Tyvärr backar mjölk och köttproduktionen, och importmaten från länder med i Sverige olagliga produktionsmetoder står nu för över hälften av konsumtionen i landet. Livsmedelsindustrin är dock fortfarande Sveriges fjärde största industrigren med över 50 000 sysselsatta. Den negativa trenden måste brytas, och Centerpartiet och landsbygdsministern har drivit på inom Alliansen med en rad goda initiativ: skattesänkningar, regelförenklingar och satsningen på Matlandet Sverige med mycket mer. Det behövs dock ytterligare insatser, och min övertygelse är att jordbruksnäringen inte ensam klarar att vända trenden. Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas inom de ramar som EU och WTO uppställer. Det är bra att detta utreds. En parlamentarisk beredning borde kopplas till utredaren. En offensiv livsmedelsstrategi är ett absolut måste, och en bred kraftsamling mellan näring, industri, handel, konsumenter, miljöorganisationer, myndigheter och kommuner är nog en förutsättning för att näringen ska kunna lyckas. I detta känsliga läge väljer en mycket skicklig finansminister att ta till orda med - tyvärr - stor tydlighet. Förhoppningsvis kan den viktiga debatt som nu uppstår föra frågan om den svenska livsmedelsproduktionens framtid framåt. Att kasta in handduken och låta jordbruket reduceras till en nischproduktion för dem som har råd samtidigt som importmaten blir helt dominerande, livsmedelsindustrin sjunker tillbaka, kretsloppen bryts, den biologiska mångfalden försämras och landsbygdens livsnerv klipps av får inte finnas på kartan! Det vore också ett svek mot de 2-3 miljarder ofödda människor här på jorden vars överlevnad beror av att livsmedelsproduktionen fördubblas inom det kommande halvseklet. Socialdemokraterna talar nu väl om svenskt lantbruk. Det är bra att ni vill utreda och ta fram en livsmedelsstrategi. Men ert recept i den strategin är tunga skattehöjningar på växtnäring, transporter och arbete, vilket leder helt snett. Ni och era rödgröna vänner vill också satsa våldsamt på just ekomatskonceptet. Jag har all respekt för det, men om era mål för detta på 30-50 procent av svensk produktion skulle nås innebär det 30-40 procent mindre skördar och 30-60 procent dyrare mat. Importmaten skulle ta över och livsmedelsindustrin säcka ihop, vilket livsmedelsfacket varnar för. Det ekologiska jordbruket är ett radikalt miljökoncept med 4-5 procent av marknaden, en mångdubbling på 25 år. Det är en nivå som ligger i världstäten, och den kan utvecklas mer. Men avgörande för att vända utvecklingen är att världens renaste miljövänliga jordbruk, det svenska, ökar sin konkurrenskraft gentemot lågprisimporten från utlandet. Centerpartiets mål är ett livskraftigt jordbruk som med gemensamma krafter bakom sig kan öka produktionen och skapa tiotusentals nya jobb. Det är dessa visioner Sverige behöver i dag, och jag välkomnar en framåtsyftande dialog med den inriktningen.

Fru talman! Den 18 september på morgonen fick vi en bibba med papper, och där kunde vi snabbt konstatera att det var något fel med utgiftsområde 23. Där fattades 1,3 miljarder. Dagen efter gick Jordbruksverket ut med ett pressmeddelande där de sade att det går bra att söka stöd för eko, vall och bete. Lite längre ned och lite otydligare sade de också att de stöd som inte kan förlängas är bruna bönor, hotade husdjursraser, miljöskyddsåtgärder, minskat kväveläckage, natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet, skyddszoner, våtmarker, naturfrämjande insatser på åkermark och natur och kulturmiljöer i renskötselområdet. Stödet till renskötseln är litet, men det går till en hårt klämd näring som dessutom utsätts för klimatförändringar. De får allt oftare stödutfordra sina renar. Vad säger ministern till dem? Mosaikmarker är en annan typ av jordbruk som riskerar att bli utan stöd redan i år. Risken är uppenbar att dessa företagare inte överlever. De kanske får återbetalningsskyldighet för investeringar i byggnader och annat. Vad säger ministern till dem? När det gäller industrijordbruk undrar jag vad som menas med det. Man pratar ofta om att det skiljer sig från ekologiskt, men då vill jag tala om att i växtodlingsföretag är ekologiskt jordbruk större, och när det gäller mjölkföretagen är de ekologiska mjölkgårdarna större. Vi får alltså värdera orden lite noggrannare. Jag tycker att produktionsjordbruk passar bättre. Finansminister Borg har pratat om åkermarken och att det inte är någon fara att bygga på den. Jag vill ansluta mig till tidigare talare och säga att vi blir 90 miljoner fler människor per år. Men vi får allt mindre åkermark att fördela, och jag tycker att vi ska slå vakt om den svenska åkermarken. Vi har 2,6 miljoner hektar åker i Sverige, men det finns också 800 000 hektar utomlands. Om vi ska öka den svenska jordbruksproduktionen, vilket de flesta tycks vara överens om, kommer vi att behöva åkermark. Jag vill understryka att vi från Miljöpartiet ställer upp på livsmedelsstrategin. När det gäller olagligt kött, som nämndes, menar man att det är EU:s grisdirektiv som inte efterlevs. Jag undrar vad ministern gör för att väcka kommissionen. Kommer ministern att prata med Danmark och Tyskland, som är de länder som främst exporterar olagligt kött till Sverige?
Fru talman! Jag ska avsluta min inledning. Regeringen kommer att fortsätta att arbeta för att livsmedelsexporten ska öka och på så vis stödja svenskt produktionsjordbruk. Jag vill betona att ett livskraftigt svenskt jordbruk ger oss goda, nyttiga livsmedel som producerats med gott djurskydd och hög miljöhänsyn och som tagits fram med låg användning av såväl bekämpningsmedel som antibiotika. Detta är något vi alla efterfrågar och behöver. Jordbruket bidrar dessutom till sysselsättningen på landsbygden. Jordbruket är en förutsättning för upprätthållande av den biologiska mångfalden och fungerar som en motor i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Jag och regeringen kommer därför att fortsätta att prioritera jordbrukets konkurrenskraft och stärka förutsättningarna för nya investeringar, framtidstro och tillväxt. Fru talman! Till interpellanterna, som i huvudsak är från Socialdemokraterna och som har tagit fram en så kallad livsmedelsstrategi, vill jag säga: Hur har ni tänkt er att ert förslag till livsmedelsstrategi ska stärka det svenska jordbruket så att vi kan producera mer mat? Jag har tagit del av det och kommit fram till att det finns 26 förslag i strategin. De flesta handlar om hur innehållsförteckningen ska bli lättare att läsa och hur tillsatser ska märkas och kontrolleras. Det är visserligen vällovliga förslag men knappast något som stärker den svenska bondens konkurrenskraft. Det som berör bonden handlar mest om kontroller, mer detaljstyrning och högre krav. Inte en krona har ni avsatt för att finansiera alla nya krav på kontroller och detaljstyrning. Inte en krona läggs på lägre skatter för att stärka konkurrenskraften för den svenska bonden. Av de 26 förslag jag har kunnat räkna fram finns det möjligen tre som bonden skulle kunna ha någon nytta av. Men de är som jag ser det vagt formulerade och innehåller inga förslag på vad som konkret behöver göras. Den som går vidare och tittar på Socialdemokraternas budget kan inte hitta mer än några detaljerade förslag av betydelse, men med dem väntar en skattechock. Skatten på gödsel och skatten på drivmedel ska höjas. När Socialdemokraterna ska komma överens med sina tilltänkta partner i Miljöpartiet förväntar vi oss också att få se en skatt på tankbilen som hämtar mjölken. Det kan räknas fram att den kommer att belasta bonden med 10 000 kronor om året. Socialdemokraternas livsmedelsstrategi, som de pratar så mycket om, är inget annat än en gigantisk bondebluff. Som jag ser det saknar strategin fullkomligt substans. Den svenska bonden har ingenting annat att vänta än en skattehöjningschock. Svara, kära meddebattörer, på vad ni vill göra för att stärka den svenska bondens konkurrenskraft! Vi har en utredning i gång som har som uppgift att ta fram en strategi för hur vi ska öka den svenska livsmedelproduktionen. Det gör man inte med skattechocker, fru talman.

Fru talman! Jag välkomnar den debatt landsbygdsministern bjuder in till. Landsbygdsministern inledde med att beskriva de olika mervärden som finns. Jag uppskattar att han lyfter fram dem. Det stora problemet och det vi just nu debatterar är hur stort gehör landsbygdsministern har i regeringen. Man kan konstatera att landsbygdsministern och Centerpartiet inte har något gehör där över huvud taget. På fråga efter fråga får de inte igenom sin politik. Jag fick inte svar på min fråga om hur landsbygdsministern ser på en moderat finansminister, men jag tänkte avsluta med det. I stället ska jag bemöta lite av det som landsbygdsministern faktiskt lyfte upp. Den borgerliga regeringen har nu styrt i snart åtta år. Under de åtta åren har det inte kommit speciellt många förslag som har stöttat det svenska jordbruket. Statistiken talar sitt tydliga språk. 15 000 heltidsjobb har försvunnit inom jordbruket under de här åren. Det är ett oerhört stort problem. Att då tillsätta en utredning nu, fem i tolv, som ska lösa alla problem och som inte får beröra skattefrågorna kommer inte att innebära någonting. Den andra delen som är den mest oroväckande just nu, och som jag vet att väldigt många lantbrukare och människor som bor på landsbygden känner oro kring, är hur de framtida miljösystemen och ersättningssystemen kommer att se ut. Vi kommer att få se ett drastiskt minskat landsbygdsprogram under de kommande åren på grund av regeringens prioriteringar. På grund av regeringens skattesänkningspolitik kommer det att vara mycket mindre pengar som kommer att ges till landsbygden och till landsbygdsutveckling. Det innebär att de 15 000 arbetstillfällen som har försvunnit kommer att vara bara en västanfläkt mot vad vi kommer att få se när den osäkerhet som vi nu ser faktiskt blir än tydligare. Vi har ännu inte fått se hur det landsbygdsprogram som kommer att börja gälla så småningom ska se ut. Vi socialdemokrater har ett embryo till en livsmedelsstrategi. Vi har inget regeringskansli, och vi har inte de utredningsresurser som behövs för att ta fram en livsmedelsstrategi. Men vi har sagt att när vi tar makten i höst ska vi tillsätta en utredning som plockar fram en långsiktig livsmedelsstrategi som väger in allt och som inte är vingklippt. När den är klar är jag helt övertygad om att ministern kommer att få läsa ett antal förslag som faktiskt kommer att bygga på att vi ska utveckla svensk landsbygd. Där kommer en viktig motor att vara jordbrukssektorn. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till landsbygdsministern som jag inte fick svar på tidigare. Hur tror landsbygdsministern att lantbruket och svensk landsbygd kommer att se ut om vi återigen under de kommande fyra åren får en moderat finansminister som inte anser att den svenska jordbrukssektorn är viktig och tycker att det är bättre att vi importerar mat för att det i så fall kommer att bli billigare? Hur kommer det svenska jordbruket och den svenska landsbygden att se ut med en sådan finansminister?

Fru talman! Precis som Bo Bernhardsson är jag född på en liten gård, dock lite större än den som Bo Bernhardsson är född på, tror jag. Jag tror att den gård som jag växte upp på var på 50 tunnland. Jag vet att landsbygdsministern också har stor kunskap och erfarenhet på området. När vi föddes - vi är födda samma år - såg det helt annorlunda ut på landsbygden än vad det gör i dag. Den gård som jag växte upp på - en gård på 50 tunnland - gjordes om. Tidigare hade man spannmål och mjölkkor. Den sista tiden som gården drevs hade man jordgubbsodling och lite spannmålsodling. Men de andra jordbruken runt om i mina bygder är stora produktionsjordbruk med mycket spannmål men även grisar, andra köttdjur och mjölkkor. Den primärproduktionen måste vi ha kvar. När vi talar om lagen om offentlig upphandling, om att vi vill ha närproducerat och om att vi är noga med ursprungsmärkning tycker jag att landsbygdsministern trivialiserar dessa viktiga frågor. Det har vi hört tidigare. Ursprungsmärkningen har blivit tydligare. Det är krav som vi har drivit, och även landsbygdsministern har efter hand tyckt att det har varit bra. Vissa förslag har vi alltså som vi kan diskutera och lyfta fram för att vi vill ha ett levande svenskt produktionsjordbruk som ska kunna hävda sig väl. Det är såklart en stor fråga att kunna överleva och leva på landsbygden. I granskningsrapporten från Riksrevisionen om landsbygdsprogrammet verkar man inte vara så imponerad av regeringens arbete. Där skriver man: Från jordbruksstöd till landsbygdsstöd? Just när det handlar om företagande, tillväxt och sysselsättning tycker man inte att regeringen har nått målen. Det är oerhört viktigt att se det som en helhet hur människor ska kunna leva och bo på landsbygden. Det handlar om det svenska produktionsjordbruket men även om andra delar, till exempel att bensinstationer och små affärer på landsbygden stängs. Även apoteken stänger eftersom det inte är lönsamt med små apotek. Detta ser vi också i Skaraborg som är glesbygd. Vi har också sett att utbildningstillfällen på området har försvunnit från SLU. Dessa ville man koncentrera mer till storstadsområden. Därför vill SLU inte längre ha någon utbildning i Skaraborg. När man sammantaget ser dessa saker, hur stora kapital flyttas från landsbygden till mer rika kommuner, kan man fundera på vem som styr. Det verkar inte som om landsbygdsministern har så mycket att säga till om här, utan det verkar mer vara finansministern. Det är därför man blir så oroad när man ser denna typ av stora och svarta rubriker. Vad är regeringens politik när det handlar om livsmedelssektorn och den industrin och när det handlar om sekundärproduktion och även primärproduktion? Jag tycker inte att vi har fått något ordentligt svar här på hur regeringen ser på helheten.
Fru talman! För att jag inte ska sprida några missuppfattningar om jordbruk på 50 och 60-talen ska jag säga följande. Min far var även smed, och min mor jobbade på de andra gårdarna runt omkring som var större. Annars hade de inte kunnat leva på tio tunnland ens på den tiden. Vi ska inte sprida några falska bilder av verkligheten. Men så var det. Jag tänkte återgå till det som jag avslutade mitt förra inlägg med. Jag ställde nämligen en fråga till och lyfte fram en annan problematik i min fråga till Anders Borg, och den gäller försörjningsaspekten. Man måste väga in den också när man säger att det industriella jordbruket inte har någon framtid. Anders Borg är marknadstroende, och han tror att marknaden fungerar perfekt i alla lägen. Men jag är inte säker på att den gör det. Jag tror att det finns säkerhetspolitiska aspekter att anlägga på jordbrukssektorn och livsmedelssektorn. Vi får just nu rätt obehagliga påminnelser om att säkerhetsläget i världen kan förändras ganska snabbt, och vi har andra problem som kan växa till. Jag tänker på klimatproblematiken. I dag räcker jordarna i världen till för att producera livsmedel. Men vi vet väldigt lite om framtiden och vilka utmaningar som kan komma. Det finns därför en säkerhetsaspekt på det svenska jordbruket vid sidan av alla andra aspekter som jag ville lyfta fram i min fråga till Anders Borg, som inte är här. Eskil Erlandsson är här, och han säger att arbetet i regeringen är så fördelat att det är han som svarar på frågor om jordbruk. Det är rimligt att anta att det är så det är fördelat. Jag tvivlar inte på vad Eskil Erlandsson tycker. Men problemet är att jag tvivlar på Anders Borg, och han är inte här. Han är dessutom en tung aktör i regeringen. Jag ska avslutningsvis säga någonting om skatter eftersom Eskil Erlandsson lyfter fram det. Det är inte bara Eskil Erlandsson som gör det, utan det gör regeringen alltid. Lösningen på i stort sett alla problem är skattesänkningar. Men det är det inte. Skatter är ett styrmedel som regeringen själv använder ibland för att styra. Punktskatter har kommit till heders igen. Dessutom är de en inkomstkälla för att vi ska kunna finansiera sjukvården, skolan och allt annat. I skolan och i sjukvården jobbar människor som köper livsmedel. Det som är löner i det ena ledet är faktiskt efterfrågan i det andra, en efterfrågan som riktas till företagen. Hela tankefelet i regeringens strategi är att man med skattesänkningar ska kunna lösa alla samhällsproblem när man egentligen skulle behöva investera, utbilda, satsa och skapa efterfrågan. Sedan ska jag med respekt säga detta: Som Eskil Erlandsson säger är det klart att varje skattekrona måste vägas och användas där den gör bäst nytta. Så är det absolut. Man kan inte heller lägga vilka pålagor som helst på jordbruket - självklart inte, för vi ska konkurrera med andra länder där man kanske inte alls har samma inställning. Men om vi aningslöst deltar - och det tycker jag att vi delvis gör nu med den här regeringen - i någon internationell och global kapplöpning mot botten, där alla länder försöker sänka löner och skatter och på det sättet skapa konkurrenskraft, är vi på fel väg. Vi måste fortfarande också - och det är jätteviktigt - investera och öka förädlingsgraden för att på den vägen öka konkurrenskraften. Skattesänkningar är inte lösningen på problemen, vare sig i Sverige eller i världen.

Fru talman! Jag noterar att det här är frågor som verkligen engagerar landsbygdsministern och även Staffan Danielsson - två herrar som sliter hårt för landsbygdens framtid. Det gläder mig. Jag tänkte vara lite personlig och kåsera lite grann. I Svensk Damtidning framställdes näringsminister Annie Lööf som en prinsessa. I tidningen Land, husorganet i det här samtalet, framställdes finansministern mer som en adelsman och belevad herre. Eftersom han inte är här nu är det bara mina egna iakttagelser - jag hoppas att jag kan få de svaren från finansministern vid något annat tillfälle. I vilken dager vill landsbygdsministern framställas, och vilken tidning passar bäst? Jag tror i alla fall inte att det är tidningen Café, där jag tror att många av landsbygdsministerns ledande företrädare gärna poserar i tid och otid. Men kanske är det tidningen Offside? Jag vet inte. Är det inte lite självmål av den ytterst kompetenta finansministern att uttala sig så visionärt om det svenska produktionsjordbrukets framtid? Landsbygdsministern ingår i ett lag, och regeringen kan också anses vara ett lag. Vilken position anser landsbygdsministern att finansministern har i regeringslaget? Är han kanske en back som har gjort ett baklängesmål, eller är han en målvakt som har gjort en tavla? Är han en forward som har gnällt till sig en varning? Hade jag fått välja position eller fotbollsterm hade jag nog valt ordet "stolpskott". Finansministern är dock fortfarande inte här, och då ska man inte uttala sig på det här sättet. Jag tar därför tillbaka inspelet. Jag bekymrar mig djupt för det här, och jag bekymrar mig djupt för debatten. Det visar nämligen på hur tufft läget är för svensk landsbygd och svenskt produktionsjordbruk. Jag tycker faktiskt att du har delvis rätt i det du framställer, Staffan Danielsson - vi måste samla oss kring de här frågorna. Det är vi helt överens om, och jag tror att landsbygdsministern håller med om det. Vi är i ett läge där det svenska produktionsjordbruket utsätts för mycket hårda prövningar. Arbetstillfällen försvinner, vi får en fortsatt hög import av mat och livsmedel till Sverige och vi är inte ens i närheten av att möjliggöra den exportframgång många hade förväntat sig. Den inhemska konsumtionen är fortfarande relativt låg när det gäller svensk mat. Det visar på att de ansträngningar och utmaningar som finns framöver är betydligt större än vad visionen Matlandet Sverige i någon mening kan skapa förutsättningar för. Jag tror också att landsbygdsministern innerst inne känner sig besvärad av dagens läge i det svenska jordbruket. Jag tror även att landsbygdsministern i någon mening, trots stora fina ord och vackra drömmar, kan hålla med om att Moderaterna har satt ned foten och visat var skåpet ska stå när det gäller svenskt produktionsjordbruk. Det är bekymmersamt. Så vill inte jag ha det. Jag vill ha en levande landsbygd. Jag vill inte ha en total prispress som till slut sätter det sista spadtaget i den svenska myllan och talar om att vi från och med nu bara tar in importerad lax från Norge eller importerade jordbruksprodukter från andra EU-länder eller globalt. Så vill jag inte ha det. Jag hoppas att landsbygdsministern i sin position och i sin egenskap i regeringen delar den uppfattningen. Vi kan nämligen inte fortsätta på det här spåret.

Fru talman! Varför backar svensk mjölk och köttproduktion? Både Naturskyddsföreningen och de rödgröna partierna kritiserar världens renaste jordbruk enligt den svenska modellen och menar att det inte räcker - produktionen måste bli ännu mer radikal och ha ännu mer kostsamma regelverk. Jag är övertygad om att en orsak till att många i Sverige väljer importmat är att naturskydds och djurrättsföreningar med flera svartmålar världens miljö och djuromsorgsmässigt bästa jordbruk - det svenska. De som inte vill betala merkostnaden för ekomaten och har tagit del av den negativa propagandan går därför ofta direkt till importmat i stället. Det behövs en ny kampanj för världens renaste jordbruk, och jag välkomnar alla in i det viktiga arbetet. Min slogan är: Välj närodlat från Sverige, med världens strängaste miljö och djurskyddslagar, före ekomat från hela världen! Välj alltså mat med omdöme - svenskt, närodlat och gärna ekologiskt, samt import vid behov. Med importmat från Sydamerika sluter du dock inte kretsloppen, du gynnar inte den biologiska mångfalden i Sverige och du bidrar inte till en levande landsbygd och ett starkt svenskt jordbruk med dito livsmedelsindustri. Därför blir det fel när Göteborgs kommun kräver att allt ska vara eko men sedan köper 84 procent av nötköttet från Österrike och inget griskött och ingen kyckling från Sverige, eller när Borås kommun kräver eko men inte köper världens bästa miljökyckling från Sverige utan ekokyckling från Thailand. Matlandet Sverige är en bra satsning, men det gäller också att konsumenter, kommuner och politiker prioriterar detta i sina respektive verkligheter. Hatten av för världens mest miljö och djuromsorgsvänliga moderna jordbruk! I Centerpartiet jobbar vi för närodlat från Sverige.

Fru talman! Vi ska tydligen stå här och tala om vår anknytning till jordbruket. Jag kan då härmed deklarera att jag har varit sommarbarn utanför Reftele, och jag har varit ekobonde och mjölkat kor i 20 år. Så är det sagt. Annars tänkte jag säga att Centern har styrt landsbygds-, miljö och näringsdepartement under åtta år, och det vi har sett är att lantbruket fortsatt befinner sig på ett sluttande plan. Då undrar jag: Varför ska det vara Miljöpartiets fel? Det är väl ändå att göra det lite enkelt för sig. I en kommande jordbruks och livsmedelsstrategi måste vi ta upp beroendet av den fossila energin. Likaså måste kretsloppen slutas, vilket innebär att slamfrågan måste komma upp på dagordningen. Slutligen vill jag hinna med att tala om en annan fråga som är av ödeskaraktär för svenskt lantbruk, och det är frihandelsavtal mellan EU och USA. Jag har i olika sammanhang gett uttryck för oron att jordbruket används som en bricka i förhandlingsspelet, det vill säga att man säljer ut jordbruket mot fördelar för industriprodukter. Men eftersom förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar vet vi inget. Jag vill med detta göra ett medskick till regeringen. Finansministerns ord ger dock anledning till oro.

Fru talman! Jag skulle också i högsta grad välkomna en debatt om jordbruk och landsbygd - i dag i första hand jordbruk. För att haka på Kew Nordqvist kan jag erkänna att vi nästan har varit grannar på Smålands stenrika tegar, i många år. Jag bor kvar där än. Jag skulle kunna beskriva mitt intresse för jordbrukspolitik med orden: från torvan till kammaren och från 60-talet till i dag. Apropå Bo Bernhardssons inlägg minns jag fortfarande, med obehagliga ilningar ända in i märgen, den socialdemokratiska politiken på 60-talet. Det kan inte hjälpas att jag något läser dagens förslag med de glasögonen, även om den tidens politik borde vara preskriberad i dag. Trots allt har vi även i mina trakter, som är ett av Sveriges mer expansiva områden med många moderna gårdar inom inte minst mjölkproduktion, gårdar som är moderna företag och behöver förståelse i stort som smått. Jag vill till exempel med stor uppskattning beskriva förbättringarna av möjligheten att ta bort mindre odlingshinder i landskapet, vilket betyder mycket i våra trakter. Men visst finns det oro inför de utmaningar som gäller, inte minst inför den nya EU-budgetperioden. Jag tycker ändå att det förslag som nu är ute på remiss ser bra ut på många sätt. Utjämningen av stöden frikopplas från vad som producerats historiskt på gården. Jag tror att det är nödvändigt och bra av flera skäl, även om det kan drabba enskilda företag. Det finns med ett stöd till att ha djur på gården. I praktiken är det ju ett stöd till aktivt brukande. Det finns stöd till unga, som får särskild stimulans. Det tror jag också är viktigt. Här har diskuterats mycket om det som anses vara negativt i regeringens politik. Jag vill kort säga att det är lite av anfall är bästa försvar att nu diskutera landsbygdsstöd och några miljoner mer eller mindre. Vi har förvisso inget gemensamt alternativ, men det finns ändå förslag om kilometerskatt, gödselskatt och förändrade arbetsgivaravgifter för ungdomar. Vi talar då inte om hundratals miljoner utan om miljarder. Därutöver är det förvisso inte bara ekonomi. Hur blir det med möjligheten att säsongsanställa - hur mycket krångligare blir det, och blir det över huvud taget möjligt med de förslag som diskuteras på vissa håll inom socialdemokratin? Här finns ytterligare förslag på besiktningar och kontroller av olika slag och ingen ekonomi för detta. Avslutningsvis vill jag definitivt fastslå att jordbruks och livsmedelsindustrin är och kommer att förbli synnerligen viktiga näringar för Sverige som land. Vi behöver moderna och miljöriktiga företag som vågar tro på framtiden. Det gäller en bransch som naturligtvis är viktig för vår livsmedelsproduktion både i fredstid och i beredskapslägen, men det handlar också om en viktig del av lösningen för bränsleproduktion för klimatneutrala transporter framöver. Då handlar det inte om att bara sjunga småföretags, gårdsmejeriers eller små slakteriers lov, utan det handlar om att vi behöver en basproduktion inom jordbruket i landet och en industri som kan ta hand om det som jordbruket producerar på ett sätt som har framtiden för sig.

Fru talman! Jordbruket har sedan efterkrigstiden genomgått en dramatisk omändring och effektivisering. Exempelvis har antalet mjölkkobesättningar halverats vart tionde år. Detta säger jag för att visa vilken omdaning det svenska jordbruket har genomgått och genomgår. Det har dessutom införlivats i den europeiska gemenskapen, vilket gör att vi nu har en jordbruksbaserad grund för hela EU med samma regelverk. Mig veterligt är det få sektorer, om ens någon, som har ett sådant genomharmoniserat regelverk som just jordbruket. Inom EU är vi självförsörjande om vi ser det i ett större perspektiv. För oss moderater har produktionsjordbruket varit i fokus och kommer att vara i fokus för framtiden. Det är där vi har den stora livsmedelsförsörjningen. Det är också produktionsjordbruket som nu är utsatt för stenhård internationell konkurrens. Det är också viktigt att påpeka att av de försålda livsmedlen i Sverige är det mindre än 5 procent som kommer från ekologisk produktion. Ibland kan man tro att nivåerna skulle ligga i nivå med de mål som den socialdemokratiska regeringen satte upp för ett antal år sedan, men så är det inte. Det är produktionsjordbruket som är ryggraden. Alliansregeringen har faktiskt skapat en förutsättning för det svenska jordbruket att inte behöva gå före i alla avseenden, som den socialdemokratiska regeringen hela tiden piskade det svenska jordbruket till. Man piskade så till den grad att vi på många områden nu har svårighet att konkurrera i stället för att gå hand i hand med EU - det har varit och är alliansregeringens måtto. Det finns ett undantag sedan alliansregeringen kom till, och det drev Socialdemokraterna och den övriga oppositionen igenom. Det är beklagligt med tanke på konkurrenssituationen. Fru talman! Johan Löfstrand lägger i vanlig ordning ut dimridåer. Han säger exempelvis att man lägger 371 miljoner mer på landsbygdsutveckling. Då glömmer han ju helheten, i vanlig ordning. Han gör precis som Löfven gjorde i söndags. Han glömmer så stora delar att det han säger får minskad trovärdighet. Faktum är att det blir minus om du lägger ihop allt som drabbar jordbruket i den socialdemokratiska budgeten. Sedan säger han att upphandlingen ska förtydligas. Jaha. Vad innebär förtydligandet? Prata går ju, men att få fram något reellt lyckas man inte med. Det är likadant med livsmedelsstrategin. Nu skyller man på att man måste ha ett regeringskansli för att ta fram en livsmedelsstrategi. Har ni sådan brist på kompetens i partiet, som ju är det största i Sverige? Då blir jag djupt bekymrad. Carina Ohlsson nämnde att hon fick en chock men att upplevelsen inte var fullt ut lika chockartad sedan hon läst texten. Det kan väl vara bra. Sammanfattningsvis, fru talman: En handelsgödselskatt ger dyrare livsmedel. En ungdomsskatt gör det svårare för ungdomar att komma in i jordbruket. En lastbilsskatt skadar glesbygden. Man vill ha en politisk produktionsstyrning genom ökade ekologiska krav. Lägg Miljöpartiets och Vänsterns krav på detta så är oppositionens förslag en katastrof för landsbygden!
Fru talman! Låt mig inleda med att citera några rader ur budgetpropositionen, utgiftsområde 23, s. 7. Där står: "Regeringen prioriterar arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft" och så vidare. Detta är vad regeringen står för, vad jag står för, vad jag driver och vad jag vill se, nämligen en ökad svensk livsmedelsproduktion och därmed fler sysselsatta inom denna viktiga verksamhet. Har då de insatser vi gjort så här långt givit något resultat? Ja, fru talman. Så här långt kan vi notera att till exempel antalet livsmedelsföretag mellan 2008 och 2012 har ökat med 11 procent. Än mer påtaglig är ökningen inom dryckesindustrin, som har sitt ursprung i jordbruksproduktion. Där är ökningen mellan 2008 och 2012 hela 64,5 procent, från 122 till 199 företag. Ett tredje exempel är småskaliga slakterier. Vi kan i dag se en ökning mellan 2007 och 2013 från 113 till 161 anläggningar. Vi kan också konstatera att fler företag i dag deltar i offentliga upphandlingar, som är viktiga för alla aktörer i branschen. Vi kan konstatera att vår export ökar. Men det är med livsmedelsindustrin som det är med till exempel bilindustrin. Ibland ingår det ingredienser, råvaror eller produkter som kommer någon annanstans ifrån. Det gör det i en Volvobil också. Men på det stora hela är det bra att exporten ökar, för det leder till sysselsättning i vårt land, mest i Småortssverige och på svensk landsbygd. Detta har bland annat skett på grund av att vi har vidtagit ett antal åtgärder. Vi har tagit bort handelsgödselskatten, sänkt arbetsgivaravgiften, sänkt egenavgifterna i två omgångar, sänkt bolagsskatten, sänkt expansionsmedelsskatten, tagit bort traktorregistreringsavgiften, tagit bort kontrollavgifterna för djur och så vidare. Vi måste fortsätta på denna bana, fortsätta att öka sysselsättningen och produktionen i den här nischen. Vi måste göra det både i bassegmentet, det vill säga det storskaliga och konventionella, och i premiumsortimentet. I bassortimentet måste vi göra det därför att det inte är alla familjer som har så lätt att få pengarna att räcka till hela månaden. Det är viktigt att också de får hög kvalitet på den mat de köper för den peng de har, mat som är producerad i Sverige, gärna nära konsumenten. Och det får man om man köper svensk mat; det används inte så mycket antibiotika, vi är salmonellafria och så vidare. Detta vill jag uppnå, fru talman.

Fru talman! Det är nog ingen som betvivlar landsbygdsministerns engagemang i de här frågorna. Den debatt vi har i dag är viktig. Det är bra med engagemang. Men nu har det gått åtta år med borgerligt styre, och statistiken talar ett tydligt språk. Vi får färre och färre som är sysselsatta inom den här sektorn, och det är ett jättestort problem. När argumenten tryter - oavsett om man heter Staffan Danielsson eller Bengt-Anders Johansson - hotar man med att det blir en stor skattechock om de rödgröna kommer till makten. Vi socialdemokrater har regerat det här landet i nästan 70 års tid med ett antal avbrott. Under de åren har vi alltid bedrivit en pragmatisk politik och sett till att Sverige klarat den inhemska produktionen och kunnat exportera mycket. Jag är helt övertygad om att en socialdemokratiskt ledd regering även i framtiden kommer att kunna göra kloka avvägningar och klara de stora utmaningar som vi står inför. Men vågar vi verkligen chansa på att ha en moderat finansminister som styr under fyra år till? Bengt-Anders Johansson var tydlig med vad Moderaterna tycker. Han sade att vi är självförsörjande inom EU. Det räcker uppenbarligen. Är det så att Alliansens politik bygger på att det räcker med att vi har en försörjning inom EU, då kan vi ju lägga ned. Det är uppenbarligen det som är fallet.

Fru talman! Landsbygdsministern är nog glad att vi har haft den här interpellationsdebatten, för jag tror att det är fler som läser Land Lantbruk än regeringens budgetproposition. Det är nu kanske fler som känner till vad som står i den och inte tror på det som finansministern har sagt i intervjun och som inte är sant. Det som oroar oss i Skaraborg är, som jag inledde med att säga, att statsministern 2013 säger att industrijobben i stort sett är borta och kommer att försvinna och att finansministern ett år senare säger att jordbruksindustrin är en bransch som kommer att försvinna. Det är den vi lever på i Skaraborg. Då kanske landsbygdsministern kan förstå att vi ute på landsbygden känner oss väldigt oroade över detta. Vems ord är det som styr? Ministern har tagit upp förslag om att man ska sätta sig i utredningar och ha samtal där man samlar branschen och företrädare från politiken och annat. Det är bara att gratulera. Det är bara att det kommer lite väl sent. Tänk om det här hade funnits på plats och man hade lagt fram tydliga och konkreta förslag på hur vi ska få näringen att överleva och bli ännu bättre! I stället tar man bort hjälpmedel som Miljöstyrningsrådet, som har varit till stor hjälp för kommunerna i deras ganska svåra hantering av lagen om offentlig upphandling. Det kommer hela tiden olika signaler. Men naturligtvis kommer vi att jobba allt vi bara kan för att näringen ska överleva, avancera och bli än bättre.

Fru talman! Ett av problemen i den här debatten har varit att Anders Borg inte är här och diskuterar. Jag har inga skäl att misstro Eskil Erlandsson. Men som vi har varit inne på är det en mycket tung aktör i regeringen som varit ute och luftat sina tankar om jordbruket. Det är lite synd, men sådant är läget. Jag skulle vilja göra en kommentar med anknytning till jordbruket på 50-talet. Göran Lindell sade att omvandlingen inte var gnisselfri. Nej, den var sannerligen inte gnisselfri. Jag kan ta det privata perspektivet igen. Vi hade två mjölkkor, men vi kunde inte fortsätta ha dem, för vi kunde inte investera i en kylanläggning. Men samtidigt är det viktigt att inse att omvandlingen av jordbruket var nödvändig, även om den inte var gnisselfri. Säkert gick inte allting rätt, och den kunde kanske ha gjorts bättre, men omvandlingen av jordbruket var absolut nödvändig för att vi skulle kunna bygga välfärdssamhället. Det jag skulle vilja erinra om avslutningsvis, när nu Göran Lindell pekar på att det inte var gnisselfritt, vilket det absolut inte var, är att det under långa perioder fanns ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, eller Bondeförbundet, som det hette på den tiden. Lite nostalgiska kan vi få bli. Det var inte gnisselfritt, men på den tiden samverkade vi om rätt mycket när det gällde jordbruket och dess omvandling. Det var när det riktiga Centerpartiet fanns, höll jag på att säga. Det var före Stureplanscenterns tid. Nu sitter ni dess värre i högerburen. Jag beklagar det.

Fru talman! Jag tänker på Tage Danielssons monolog om hur sannolikt det var att olyckan i Harrisburg skulle inträffa. Och efter att ha hört landsbygdsministern läsa den fina texten på s. 7 i budgetpropositionen undrar jag hur sannolikt det skulle vara att finansministern skulle uttala sig på det här sättet efter att ha läst den texten. Det kan man alltid fundera över. Nåväl! Jag förstår mycket väl att vi behöver import av råvaror. Vi lever i ett land med ett sådant klimat. Vi har inte plats för kaffebönor. Jag vet att bland annat livsmedelsföretagen twittrar och kollar på det här. Det är många växter, grönsaker och frukter som vi inte har möjlighet att odla i Sverige men som är viktiga ingredienser i livsmedelsindustrins förädling. Det är vi helt överens om. Om detta råder ingen tvekan. Så kommer det att se ut framgent. Vi bor där vi bor och kan inte göra så mycket åt det, om vi inte vill flytta. Det är något annat som bekymrar mig. Jag är jätteglad över att det finns en ambition hos landsbygdsministern att vi ska ha en framtida jordbruksproduktion i Sverige. Men vi kan samtidigt inte sätta upp en målbild som är helt orealistisk. Vi kan inte gå ut och tala om att vi ska ha en livsmedelsexport på 100 miljarder kronor år 2020 samtidigt som statistiken visar att vi går alldeles för långsamt fram. Det måste kämpas något ofantligt mycket de närmaste fem, sex åren för att vi ska uppnå de nivåerna. Med detta sagt välkomnar jag en diskussion om det. Men skapa då en målbild som är realistisk. Det går inte att bart springa fram och hoppas att det ska hända av sig självt, utan man måste agera. Det är bättre att landa i myllan i lagom tempo och i lagom takt än att falla helt platt ned på marken.

Fru talman! Först vill jag säga att jag sade innan att jag var med på 60-talet men dock inte med på 50-talet. På 60-talet handlade det definitivt inte om något samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i de här frågorna. Det jag framför allt syftar på är just känslan av övergivenhet och ointresse för jordbruket som sådant som präglade den epoken. Det blir på något sätt litet patetiskt att lyssna till diskussionen om att det handlar om att öka sysselsättningen i jordbruket. Precis som många säger mellan raderna vet vi om att det fortgår en strukturrationalisering som ingår i det moderniserade samhället och dess utveckling. Jag tror att åtminstone de allra flesta av oss bejakar det och ser det som en del av det framtida jordbruket och samhället i övrigt. Efter att ha lyssnat på diskussion här tycker jag att det vore lite intressant att mer se till budgetpropositionens skrivningar och andra dokument vi har och inte att försöka tolka vad olika personer har sagt i olika lägen år tillbaka. Jag tror att vi kommer längre med att tala seriös politik. Avslutningsvis vill jag säga något om Matlandet. Jag kan inte låta bli att ta tillfället i akt att säga att jag själv var en av dem som undrade vad landsbygdsministern höll på med när han presenterade det. Jag är väldigt imponerad och inser nu hur framsynt det var att börja med att diskutera att skapa en marknad och marknadsförutsättningar. Det har i dag visat många positiva fakta och resultat. I det sammanhanget säger man ofta att det inte är till för bonden. Det är precis vad det är. Det är nödvändigt att det finns en marknad för de produkter som produceras.

Fru talman! Jag vill inledningsvis i mitt avslutningsanförande hänvisa till landsbygdsministerns utmärkta beskrivning av vad regeringen har för position i dessa frågor. När jag lyssnar på mina politiska motståndare får jag en känsla av att exempelvis Pyry Niemi föraktar den svenska livsmedelsexporten när han gör sin jämförelse. Det är lite synd att förringa den svenska livsmedelsexporten. Jag har varit med ett tag. LRF menade inför att vi blev medlemmar i EU att om vi kunde attrahera 1 procent av EU:s befolkning med svensk mat vore den svenska produktionen av livsmedel tryggad. Då skulle vi ha en riktigt bra marknad. Vi kanske ska fundera på om LRF hade rätt men att vi inte har nått målet. Den evigt återkommande frågan är att det har försvunnit 15 000 jobb. Men man glömmer att nämna att det har tillkommit 9 000 nya jobb. Det är också intressant att notera. Avslutningsvis vill jag säga att Johan Löfstrand nämner att man har styrt landet i 70 år. Ja, och då lyckades man också driva upp det till världens högsta skatter. Nu lurar den svenska bonderyggsäcken som Socialdemokraterna byggde upp bakom hörnet igen. Det handlar om gödselskatt, ungdomsskatt, lastbilsskatt och politisk produktionsstyrning. Om Kew Nordqvist från Miljöpartiet fick bestämma skulle det bli 100 procent ekologisk produktion. Det, mina vänner, kommer att öka importen än mer.
Fru talman! Låt mig inleda med att tacka för debatten. Intensiteten i debatten bevisar för mig angelägenhetsgraden i den frågeställning som vi diskuterar. Jag är glad över att vi har den höga angelägenhetsgrad vi har i den här frågeställningen. Det hjälper oss alla om vi fortsätter att ha den här typen av debatter. Det kommer att främja produktionen av svensk mat. Allra sist har jag tre avslutande reflexioner. En av nycklarna för att öka produktionen av mat, svensk jordbruks konkurrenskraft men också för att främja den allmänna landsbygdsutvecklingen är ett innehållsrikt, bra och robust landsbygdsprogram. Arbetet med att ta fram ett sådant för kommande period pågår som bäst just nu. Min ambition är att så snart som möjligt kunna presentera ett sådant program, apropå att jag vill ha i gång aktiviteter av allehanda slag i alla delar av vårt land så fort det bara går. Reflexion nummer två, apropå export, är att de satsningar som är gjorda har resulterat i att vi i dag har ett hundratal produkter vilkas marknad har öppnats i tredjeländer, det vill säga i länder utanför Europeiska unionen, under en ganska kort tidsperiod. Det är marknader som jag tror kan utvecklas väldigt väl. Exempel på sådana marknader som har öppnats är marknaden för äggprodukter till Ukraina. Det var inte att tänka på för några år sedan. Men nu är den marknaden öppnad. Slutligen gäller det frågan om vi behöver svensk mat. Försvarsberedningen har sagt att vi måste titta på den frågan framöver.